Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att ge ett svar till Bertil Måbrink, som sade att det inte behövs några nya polistjänster utan bara en översyn av polisens arbetssätt. Ja, det pågår ständigt ett sådant arbete. Men det är inte så lätt. Metoderna ändras undan för undan. Personalen är emellertid kunnig och gör sitt bästa. Det är väl inte heller den saken som Bertil Måbrink angriper, utan han talar för att man skall utnyttja de resurser vi har. Men nu har vi ju bara ett begränsat antal polismän, som alla är ianspråktagna för olika arbetsuppgifter, inte minst för den kontinuerliga övervakningen dygnet runt. Vi kan ju inte gärna ta polismännen från den verksamheten -— t.ex. från nattjänsten. Vi kräver ju att det skall finnas polismän i tjänst som svarar för vårt skydd. Och inte heller kan vi ta några poliser från större kommenderingar, där uppgiften många gånger är att se till att vi andra kan ha en ostörd fritid. Detta är en facklig fråga, och där vill personalen vara med och bestämma. Man kan inte göra förändringar utan vidare. De måste företas i samarbete med personalen efter regelrätta MBL-förhandlingar. Detta känner Bertil Måbrink mycket väl till. Även om målet är att utnyttja resurserna så bra som möjligt är det ändå vissa regler som måste följas för att man över huvud taget skall ha möjligheter att nå målet. Och målsättningen är det ju inget fel på.

Herr talman! Först en upplysning med anledning av vad som sades före middagsuppehållet. För innevarande budgetår har det tillsatts 20 nya poliser för bekämpande av den ekonomiska brottsligheten, och de är nu i full verksamhet sedan den 1 april. När budgetpropositionen skrevs var de ännu inte tillsatta. När det gäller kampen mot den organiserade, ekonomiska brottsligheten har det talats om passivitet från regeringens sida. Detta är inte riktigt. I budgetpropositionen redovisas verkligt kraftfulla åtgärder mot denna brotts 85 lighet. På lagstiftningssidan har vi inrättat ett slagkraftigt organ inom brottsförebyggande rådet med en styrgrupp och tre arbetsgrupper: en för skatteoch valutafrågor, en för mer konventionell brottslighet och en för att se över de etiska regler som gäller för olika centrala grupper. Organisationen och sammansättningen borgar för effektivitet och snabbhet. Jag vill bara nämna att styrgruppens ordförande är den nye rikspolischefen Romander, som torde vara en av de första som talat för kraftåtgärder mot denna brottslighet. Vid sidan om brottsförebyggande rådets styrgrupp fortsätter arbetet på breda fält. Från mitt område kan jag nämna konkurslagstiftningen, där man skall undersöka möjligheterna att inrätta konkurskarantän. Vidare kan jag nämna åtgärder för narkotikabekämpning. Nya polistjänster inrättas, och vi skall se till att organisationen blir effektiv. Det sägs att antalet inte är så stort. Jag anser att det blir så stort som vi rår med, när vi skall utbilda vederbörande för sin uppgift. Vi satsar starkt på utbildning av poliser och åklagare — och det är kanske det allra viktigaste. Samarbetet mellan olika myndigheter är väsentligt, och detta framhålls också i budgetpropositionen. Men jag har inte velat låsa samarbetet i enlighet med det ursprungliga förslaget — varken åklagare, riksskatteverk eller länsstyrelser ville ha den metoden. Nu arbetar man fram effektiva metoder. Både rikspolisstyrelsen och riksåklagaren har redan tillsatt samarbetsgrupper. Att vi prioriterar verksamheten framgår av budgetpropositionen. Ingen behöver sväva i tvivelsmål om den saken.
Herr talman! Bertil Måbrink sade före middagspausen att jag hade sagt att den ekonomiska brottsligheten är begränsad. Det sade jag nu inte. Jag sade att vår kunskap om den är begränsad. Skälet härtill är att den här typen av brottslighet, som ofta framhålls, är svår att upptäcka och utreda, vilket beror på att brottsoffret i denna hantering är det anonyma samhället som helhet. När det gäller andra typer av brottslighet är det ofta enskilda människor som drabbas, men i detta fall är det alltså en anonym helhet som drabbas, och det är det som gör det hela svårt. Jag vågar fortfarande påstå att vår kunskap om hur den här brottsligheten är organiserad, hur den förgrenar sig och hur djupt den går i olika delar av samhällslivet är begränsad.

Herr talman! Låt vara, Björn Körlof, att jag hörde fel, men jag anser i alla fall att ni inte har rätt. Kunskapen om den ekonomiska brottsligheten är inte begränsad. Rikspolisstyrelsen har ju lagt fram en gedigen rapport — om vi nu håller oss till den saken. Såvitt jag förstår fanns det politiskt sprängstoff i den rapporten. Detta var väl också anledningen till att man överlämnade den till brottsförebyggande rådet, varefter man skulle utreda det hela på nytt. På så vis stoppade man undan det avslöjande materialet. Åke Polstam, en sak som ni inte diskuterade ordentligt med mig är problemet att försöka få till stånd en annan organisation inom polisen, vilket skulle kunna innebära ett mycket effektivare arbete. Man behöver inte bara, under åberopande av olika saker, komma med ständigt nya krav på nya polistjänster osv. Det gäller att åstadkomma en omorganisation, en omprioritering och en förbättring av arbetssituationen för polisen. Detta är kärnfrågorna. Jag har talat om befordringsgången, arbetsmiljön och lönerna. Är det exempelvis så — ni får rätta mig om jag har fel — att polismännen på kriminalsidan i genomsnitt tjänar 1 500 kr. i månaden mindre än poliserna på ordningssidan? I så fall är det inte så underligt att de inte är intresserade. Dessutom är befordringsgången och slutlönerna mycket otillfredsställande. Till slut köps de upp av den privata företagssektorn. Varför angriper ni inte dessa problem? Såvitt jag förstår är det detta som man i första hand måste komma till rätta med. Sedan har ni drivit igenom en LTO-lag, om man nu skall tala om arbetssituationen, enligt vilken polismän tvingas att gång efter annan ta hand om precis samma person. Det måste vara en hopplös situation för dessa polismän. Man upptäcker att ingenting görs av samhället, av de ansvariga myndigheterna. Varje gång som polismännen skall ta hand om dessa personer enligt LTO, så erfar de att de omhändertagna bara sjunker djupare och djupare ned i träsket. Åke Polstam har undvikit till viss del att tala om vakanserna. Det förstår jag, därför att då måste man diskutera förhållandet varför det uppstår så enormt många vakanser. Vad jag kan förstå beror detta på bl.a. vad jag här berört.
Herr talman! Bertil Måbrink kommer inte ifrån frågan om vad vi kan på detta område. Han hänvisar till rikspolisstyrelsens rapport. Jag citerar direkt ur denna på sidan 12: ”Det finns tyvärr flera skäl till att kartläggningen med nödvändighet får en summarisk karaktär och mer beskriver det nuvarande kunskapsläget på olika håll än faktiska förhållanden.” —-—-- ”Gruppen har heller inte ansett det särskilt troligt att en längre och mer ingående granskning skulle ge så mycket av ytterligare informationer att den skulle motivera en fördröjning på något eller kanske flera år av gruppens åtgärdsförslag. Det främsta skälet är att kunskaperna om de aktuella förhållandena f.n. är bristande inom de samhällsinstitutioner som skall handlägga problemen och att denna brist kommer att kvarstå inom i vart fall den närmaste framtiden. Någon systematisk forskning finns heller inte att tillgå på området och det bör även påpekas att sådan forskning i normalfallet grundar sig just på resultaten av olika samhällsåtgärder.” Jag anser att jag fortfarande har stöd för mitt påstående att vi inte kan så mycket om den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Bertil Måbrink tar upp frågan om organisationen och undrar varför vi inte angriper denna, men det är ju det vi har gjort. Redan år 1975 tillkallade dåvarande justitieministern Lennart Geijer den utredning på området som fick namnet 1975 års polisutredning. Denna har arbetat fram ett förslag som förmodligen kommer att kunna presenteras redan detta År. Jag tycker inte att man kan säga att vi inte angripit organisationen och drivit den frågan, för det har vi faktiskt gjort. När det sedan gäller lönerna så är det klart att vi inte kan rå på dem med riksdagens hjälp. Det är en avtalsfråga som måste hänskjutas till avtalsverket. En befordringsfråga — ja, det kan det vara. Men jag vet inte om jag kan påstå att vi har för litet antal befordringstjänster. Det är möjligt, men det är också en fråga som man i så fall bör ta upp avtalsvägen. Jag kan inte här vitsorda uppgiften om 1 500 kr. mindre för kriminalpolisen jämfört med ordningspolisen. Att det är en betydande skillnad mellan deras löner är klart. Orsaken härtill är patrulleringstilläggen och tilläggen för obekväm arbetstid osv. Tilläggen gör att ordningspoliserna kommer upp i högre löner. Dessa har också mera övertidsarbete. Därför kan summan brutto möjligen vara riktig, men den kan också vara mindre. Det är naturligtvis inte särskilt lustigt för dem som har hand om utredningsarbetet. Bertil Måbrink tar också upp LTO. Jag tänker inte diskutera den frågan nu. Det är en social angelägenhet, och det finns anledning att på den sociala sidan se upp med de personer som Bertil Måbrink nämner. Det är jag lika angelägen om som herr Måbrink. Orsaken till vakanserna tror jag inte ligger i arbetsmiljön i dag. Tvärtom vill jag i stället säga att vi har en utomordentligt bra rekrytering jämfört med den vi hade för några år sedan. Det är väl förhållandet som rådde för några år sedan som gör att vi inte har kommit i fatt. Vi har bra sökande. Jag tror att frågan om vakanserna kommer att kunna lösas om vi bara kan utöka utbildningskapaciteten, och det är vad som sker just nu.
Herr talman! Det är inte bara en fråga om att öka utbildningen, herr Polstam, utan det är också väsentligt att man kan öka kvaliteten i utbildningen! Till Björn Körlof vill jag replikera att det må vara att sådana skrivningar förekommer i rapporten, men det är ändå ett faktum att rikspolisstyrelsen har lagt fram en konkret plan för hur man skall börja bekämpa den ekonomiska brottsligheten. I rikspolisstyrelsen har man väl inte gjort detta med mindre än att man har gedigna kunskaper om den ekonomiska brottsligheten och om hur den fungerar. Såvitt jag förstår har man där också gedigna kunskaper om vilka företag och vilka personer — man kanske inte känner till alla, men en stor del — som på ett eller annat sätt är inblandade i den sortens verksamhet. Jag kommer tillbaka till frågan om tjänsterna. Justitieministern sade att en del av dessa skulle vara tillsatta efter den 1 april, men enligt vad jag förstår har inte alla tjänster tillsatts. Man kan då också fråga sig varför det tagit så lång tid och vad orsaken till detta varit. Sedan vill jag påminna moderaterna om en sak. Jag hävdar fortfarande att ni är alltför passiva i att attackera den grova ekonomiska brottsligheten. Jag vill påminna om att man ville få till stånd en sådan utredning i Stockholm men att Björn Körlofs och Bertil Lidgards partikamrater i Stockholm mer eller mindre stoppade den.
Herr talman! Justitieministern Romanus redogjorde för de relativt begränsade insatser som har satts in mot den ekonomiska brottsligheten samt pågående utredningar. Det är klart att man först kan avvakta resultatet av pågående utredningars arbete — det är ju en mycket vanlig metod för att förhala frågor — men den resursförstärkning för bekämpandet av ekonomisk brottslighet som rikspolisstyrelsen begärt kan ju inte utgöra något hinder för att utredandet i övrigt fortsätter, även om man vidtar de åtgärderna. På grundval av utredning och förslag från en särskild arbetsgrupp har konkreta förslag framlagts för planläggning och samordning av erforderliga spaningsoch utredningsinsatser mot den ekonomiska brottsligheten. I det inledande skedet har begärts att 101 nya tjänster skall inrättas mot den här typen av brottslighet. Departementschefen nöjer sig emellertid nu med att tillföra den särskilda verksamheten 35 tjänster utöver tidigare beviljade 20 tjänster och förklarar att han inte är beredd att nu ta ställning till frågan om direktrekrytering av expertis. Är detta verkligen de riktiga och genomgripande åtgärder som bör vidtas för att man skall komma fram till målet? Det tycker inte jag! Vi har ansett att konkreta åtgärder bör vidtas och att det brådskar, eftersom det för varje dag som går försnillas pengar från samhället. Låt oss nu äntligen ta itu med frågan! Det tycks både utredare och rikspolisstyrelse anse, men regering och utskottsmajoritet vill skjuta problemet framför sig i stället för att handla. I det senaste numret av LO-tidningen frågade länsåklagare Lennart Eliasson: ” Var finns den positiva vilja att med enkla praktiska åtgärder ta itu med den ekonomiska brottsligheten i Sverige? ——-- Bytänkande och prestige får inte stå i vägen för en central rotel, som kan ta itu med svåra och besvärliga fall av ekonomisk brottslighet.” Ja, var finns den positiva viljan att ta itu med den ekonomiska brottsligheten? Det frågar alltså Lennart Eliasson. Jag vill konstatera att den viljan i vart fall inte finns inom den utskottsmajoritet som avvisat våra motioner och tankegångar i frågan. Detta gäller framför allt de borgerliga, som i debatten här har visat hur gärna de solidariserar sig med profitörerna under maskeringen att vilja skydda den personliga integriteten eller att ingenting kan göras på grund av att det saknas kunskap. För att tala med Skriftens ord: Vilka skrymtare och fariséer ni är!
Herr talman! För de 20 tjänster som inrättades innevarande budgetår för denna verksamhet var verksamheten i full gång senast den 1 april i år. Att det dröjt den tiden beror på att tillsättningsförfarandet tar avsevärd tid när det gäller polistjänster. Det gäller ju att få fram personer som är väl kvalificerade för arbetet.

Herr talman! Efter Hans Gustafssons utläggning om de faror som enligt hans mening hotar riket skall jag återföra diskussionen till den sakfråga vi har att behandla i dag. Det konkreta kravet i att-satsen i den motion och i den reservation, som Hans Gustafsson här pläderat för, är en samordning av arbetet inom tre statliga utredningar, nämligen decentraliseringsutredningen, länsdemokratikommittén och utredningen om länsstyrelsernas planeringsavdelnirigar och Det är i sig ett föga sensationellt krav. Av direktiven till de här nämnda utredningarna framgår att de är direkt ålagda att samråda med andra, angränsande utredningar. I direktiven till länsdemokratikommittén uttrycks det på det sättet, att kommittén under arbetets gång skall samråda med utredningen om kommunernas ekonomi, sysselsättningsutredningen, decentraliseringsutredningen, OPAL-utredningen och utredningen om länsdomstolarnas ställning. I direktiven till decentraliseringsutredningen finns ett motsvarande åliggande, även om det är formulerat som ett mera generellt påbud för utredningen att samråda med andra utredningar inom angränsande fält. Det här är f. ö. en vanlig metod inom utredningsväsendet, eftersom det mycket ofta finns gränsdragningsproblem mellan olika utredningars arbetsområden. Nu framgår det emellertid av texten i motionen och reserverationen och av Hans Gustafssons anförande att socialdemokraterna vill gå ett steg längre. Man vill avskaffa de tre nämnda utredningarna och ersätta dem med en ny. Det är denna omstöpning som utskottet inte vill biträda. Utskottet har inte funnit att det finns sakliga skäl för en sådan omläggning, med hänsyn till de berörda utredningarnas inriktning och arbetsområden. Ett viktigt skäl för utskottets bedömning är vidare arbetsläget i utredningarna. De har nämligen kommit långt på väg i sitt arbete. Enligt vad utskottet inhämtat kommer länsdemokratikommittén att avlämna ett första delbetänkande redan i vår. Decentraliseringsutredningen har redan presterat sex delbetänkanden och planerar att komma med ett principbetänkande nu i vår. Det rör sig således om utredningar som ligger långt framme i sitt arbete. Att i det läget gå in och stoppa de här utredningarna skulle vara minst sagt underligt. Det skulle innebära att vi stoppade praktiskt taget färdiga betänkanden och slog sönder planeringen för det fortsatta arbetet. Det kan inte vara en rationell ordning. Om man vill söka efter förklaringar till det socialdemokratiska förslaget så kan man tänka sig att det finns två. Den ena skulle vara att man tycker illa om såväl decentralisering som länsdemokrati — att man tycker illa om det senare har vi ju fått höra — och för den skull vill förhindra att utredningarna utarbetar konstruktiva förslag inom en nära framtid. Den andra förklaringen är att socialdemokraterna vill ha ett tillfälle att göra vissa allmänna deklarationer och för den skull har sökt efter en kläm att nödtorftigt hänga upp dessa allmänna deklarationer på. Båda dessa förklaringar äger, som jag har förstått av Hans Gustafssons anförande, sin giltighet. Den centralistiska preferensen är påtaglig i den socialistiska doktrinen världen över, och det är naturligtvis ingen tillfällighet att detta i vårt land också återspeglas i olika ställningstaganden, bl.a. i socialdemokraternas mångåriga och sega motstånd mot en vidgad länsdemokrati. För oss som vill verka för decentralisering och ökat folkligt inflytande över besluten även på det regionala planet, är det däremot synnerligen angeläget att utredningsarbetet om länsdemokratin kan drivas vidare utan onödigt dröjsmål. Vad gäller de mångordiga utläggningarna i motionen, reservationen och Hans Gustafssons anförande, så tror jag kammaren håller mig räkning för om jag inte gårin i någon detaljerad polemik. Dels har dessa utläggningar till stora delar inte alls med ärendet att göra, dels har vi upprepade gånger haft långa meningsutbyten över de teman det gäller. De senaste debatterna ägde rum den 1 december 1976 och den 15 mars 1977. Jag hänvisar till dessa debatter. Jag skall bara kortfattat beröra ett par saker i reservationen som Hans Gustafsson också var inne på och som socialdemokraterna ständigt anför mot en vidgad länsdemokrati. Det ena är försöken att skrämma kommunerna med påståendet att landstingen skulle bli något slags överkommuner och att den primärkommunala kompetensen därmed skulle beskäras. Det finns självfallet inga ambitioner i den riktningen från vår sida, tvärtom. Vi har alltid strävat efter att förstärka den kommunala självstyrelsen på primärkommunal nivå. Det kommer vi att fortsätta med, och det betonas också i direktiven till länsdemokratikommittén. Det finns ingen motsättning mellan den målsättningen och målsättningen att förstärka den demokratiska självstyrelsen även på det regionala planet. Den primärkommunala självstyrelsen blir på intet sätt mindre genom att landstingens befogenheter ökar i vad gäller handläggningen av frågor som under alla förhållanden måste avgöras regionalt. Det andra spöke som socialdemokraterna försöker skrämma med när länsdemokratin kommer på tal är att vidgad länsdemokrati innebär federalism — sådana tankegångar finns med i reservationen, och Hans Gustafsson var också inne på dem i sitt anförande. Det är naturligtvis den skrivandes eller den talandes ensak att lägga in vad han vill i de begrepp han använder. Med den betydelse som socialdemokraterna såvitt jag kan förstå lägger in i begreppet federalism så innebär den kommunala självstyrelse som nu tillkommer primärkommunerna federalism. Men en sådan användning av begreppet strider onekligen mot det etablerade språkbruket. Enligt detta är nämligen en federation en sammanslutning av stater, där centralmakten inte har rättighet att t.ex. lagstifta inom vissa områden. Hur omfattande dessa områden är varierar från federation till federation. Det är stor skillnad mellan t.ex. USA och Västtyskland härvidlag. Men en ordning som man har i t.ex. dessa länder har ingen förordat. Ingen har föreslagit att riksdagen skulle fråntas sin övergripande lagstiftningsrätt. Det socialdemokraterna ägnar sig åt i sin kamp mot federalism är således en märklig form av skuggboxning, där man ivrigt fajtas mot skuggorna i sin egen föreställningsvärld.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

Herr talman! Vad beträffar tillsättandet av dessa tre utredningar vill jag påminna om att Hans Gustafsson såsom ansvarigt statsråd tillsatte decentraliseringsutredningen, OPAL-utredningen och utredningen om den regionala samhällsplaneringens huvudmannaskap. Den sistnämnda utredningen byttes av den tillträdande regeringen hösten 1976 ut mot länsdemokratikommittén. När Hans Gustafsson tillsatte de tre utredningarna var det tydligen högsta visdom. Men när vi nu ett par år efteråt fortfarande har tre utredningar, är det fel trots att dessa utredningar är långt komna med sitt arbete. En insikt om hur det borde vara har således kommit efter regeringsskiftet, låt vara att denna insikt har mognat fram med ett och ett halvt års fördröjning. Om Hans Gustafsson ansåg att det var bättre med en utredning i stället för tre, kan man fråga sig varför han inte såsom ansvarigt statsråd följde sin inre övertygelse. Det är nog under alla omständigheter ganska fåfängt att skrämma kommunerna med landstingen. I varje fall har jag aldrig träffat någon kommunalman, som har känt skräck inför landstinget. I många fall finns f. ö. ett direkt personsamband. Däremot träffar jag ofta kommunalmän, som känner en viss bävan inför de beslut som vi fattar i denna kammare. Riksdagen beslutar om allehanda ting, som kommunerna får äran och mödan att genomföra och oftast även skrapa fram pengar till. Federalismen har utretts i alla möjliga sammanhang. Jag kan läsa upp vad länsdemokratiutredningen efter noggrant övervägande kom fram till 1968. I dess betänkande på s. 264 står: ”Det främsta hindret för en demokratisering av länsförvaltningen genom överförande av väsentliga nya förvaltningsuppgifter till landstingen har i den offentliga diskussionen anförts vara riskerna för en utveckling i federalistisk riktning. Länsdemokratiutredningen har undersökt det berättigade i sådana farhågor och funnit att de saknar grund.”

Herr talman! Vad gäller det sista Hans Gustafsson tog upp nu så är det att beklaga att länsdemokratiutredningens intentioner inte fullföljts. Om det hade funnits en vilja hos den dåvarande majoriteten att börja realisera det principprogram som länsdemokratiutredningen på sin tid drog upp, då hade vi för länge sedan haft hela den här frågan ur världen. Vad som hänt under alla dessa år är ju att socialdemokraterna tjurigt har satt sig på bakhasorna. Så ett par ord om samordningen av utredningar, innehållet i utredningsdirektiv och liknande. Om man jämför de båda utredningarna om den regionala samhällsförvaltningens ställning så finner man vissa skillnader mellan de direktiv som Hans Gustafsson gav och de direktiv som den nuvarande kommunministern har givit. Men — och det ber jag Hans Gustafsson observera — den utredning som Hans Gustafsson själv tillsatte byggde på en reservation i konstitutionsutskottet, där de tankegångar som vi länge har slagits för kom till uttryck. Om den utredningen hade fått fortsätta, hade den mycket väl kunnat komma fram till förslag som inneburit en förstärkning av landstingens ställning som demokratiska regionala organ.

Herr talman! Vi har i Sverige en enhetligt statlig förvaltning på riksplanet och en näst intill enhetligt kommunal förvaltning på den lokala nivån men en kluven förvaltning på länsplanet. Det är en klyvning som är historiskt betingad. Vad vi i dag diskuterar är hur den regionala samhällsförvaltningen skall se ut i framtiden. Under senare decennier har såväl länsstyrelsen som landstinget fått kraftigt vidgade uppgifter. Länsstyrelsens arbetsfält har vuxit bl.a. genom att den offentliga kontrollen skärpts på en rad väsentliga samhällsområden och de statliga ämbetsverken fått allt större behov av verksamhet på regional nivå. Landstingens utveckling har främst betingats av den massiva expansionen av insatserna inom sjukvården. Under denna process har karaktärsskillnaden mellan länsstyrelse och landsting försvagats. Länsstyrelsen är visserligen ett statligt organ, men alla ledamöter av dess högsta beslutande instans utom ordföranden tillsätts numera av landstinget. Landstinget är liksom förr ett kommunalt organ, men dess verksamhet har alltmer kommit att styras och vägledas av statliga normer. Många människor har i dag en oklar föreställning om skillnaderna mellan de båda organen. Frågan är då om det på sikt är lönt att upprätthålla två stora offentliga organisationer på länsnivån. Förslag har framförts om att låta landstinget bli det dominerande eller rent av enda organet. Det finns också tankar på att hos landstingen bygga upp en parallell kompetens för en del av de uppgifter som f. n. sorterar under länsstyrelserna. En utveckling i den riktningen kan redan skönjas på sina håll, t.ex. i Stockholms län. Mot en så långtgående dominans för det regionala inflytandet finns det emellertid starka skäl. Det kommer även i framtiden att behövas instanser på länsnivån som i huvudsak verkställer statliga beslut eller utför statliga bevakningsuppgifter. Ansträngningarna att decentralisera uppgifter från den centrala nivån kan komma att öka omfånget av sådana uppgifter. Samtidigt är det önskvärt att folkvalda företrädare för länens invånare får bära ett vidgat ansvar för de beslut som rör den egna regionen. Därav följer också att vi måste godta ett samhälle, där åsiktsskillnader mellan de olika länen får ett starkare genomslag i den praktiska politiken än vad som f. n. accepteras. Men någon kantonisering eller något ”delstatssystem” är inte förenligt med vår samhällssyn. En sådan klyvning skulle kunna leda till betydande ekonomiska och sociala klyftor mellan landets olika delar. Från dessa utgångspunkter är en sammansmältning av länsstyrelse och landsting att föredra framför en expansion av landstinget på länsstyrelsens bekostnad. Vid en sådan sammansmältning är det givetvis nödvändigt att finna former som medger en lämplig avvägning mellan statligt inflytande och folklig självstyrelse. För vissa länsfunktioner är det ändamålsenligt att bibehålla en tämligen fast knytning av den regionala verksamheten till de centrala ämbetsverken och till departementen medan det för andra funktioner är naturligt att skapa ett stort manöverutrymme för egna initiativ. Det bör också vara möjligt att bibehålla det inslag av expertrepresentation i sådana organ, där det visar sig värdefullt, t.ex. i vissa länsnämnder. En sammansmältning av länsstyrelse och landsting bör i vissa avseenden möjliggöra förenklingar och avveckling av dubbelarbete. Det förefaller t.ex. onödigt att bevara två styrande organ som är tillsatta av landstinget efter praktiskt taget samma metoder. I en framtida, integrerad regional självstyrelse skulle det beslutande organet kunna kallas landsting eller möjligen länsfullmäktige och det verkställande organet skulle kunna heta just länsstyrelse. De nuvarande länsdomstolarna håller som bekant på att få en självständig ställning utanför länsstyrelsen. Vad tjänsteorganisationen i övrigt beträffar måste det givetvis skapas garantier för att de i lag reglerade funktionerna skall kunna utföras med det ansvar och den oväld som i dag präglar arbetet i de regionala organen. Jag skall till sist ta upp ett argument mot vidgad länsdemokrati, som ofta framförs från socialdemokratisk sida och som också berörs i den reservation som Hans Gustafsson hade godheten att i långa stycken läsa upp. Man påminner om att landsting och primärkommuner enligt nu gängse doktrin betraktas som likvärdiga och frågar, om inte en utveckling mot vidgad länsdemokrati skulle få till följd att detta likaberättigande upphävdes. Landstinget skulle bli ett slags överkommun. Enligt min mening är detta ett resonemang som fördunklar problemet. Genom att spela ut kommun och landsting mot varandra pläderar socialdemokraterna för en ordning som inte ger vare sig kommun eller landsting ökat inflytande utan i stället lägger kontrollen hos länsstyrelsen. Jag menar att vi efter demokratins genombrott inte har så stor anledning att göra en skarp åtskillnad mellan staten och kommunerna som mellan olika former av politisk gemenskap. Staten är också ett slags kommun, och ställer man den i relation till enheterna på lägre nivåer, blir den naturligtvis en ”överkommun”. Att det i ett system med olika plan blir organ på den ena nivån som prövar beslut av organ på den andra nivån är helt oundgängligt, och om det är en länsstyrelse enligt nuvarande modell som övar den tillsyn som behövs eller ett integrerat regionalt organ av den typ som jag här talat om kan inte vara någon avgörande fråga.

Herr talman! En gång för inte så länge sedan talade socialdemokraterna mycket om det kommunala sambandet, om samhörigheten mellan stat och kommun. Nu tycks man vilja markera de skarpa gränserna mellan stat och kommun, gränser som har blivit alltmer överspelade av utvecklingen. Vi hari dag i själva verket en mycket stark sammanflätning mellan statliga och kommunala element. I kommunerna är det mycket av verksamheten som är statligt reglerad. Detsamma gäller för landstingen. I länsstyrelserna finns det element av folklig självstyrelse. Hela detta system håller på att glida ihop. Och vi menar att den rimliga utveckligen måste vara att passera det historiskt givna mönstret och sträva efter en enhetlig demokratisk regional självstyrelse. Låt mig i 4 punkter ange några principer för den fortsatta utvecklingen. 1. Vi måste gå vidare mot en utvecklad länsdemokrati. Centraliseringen i den svenska offentliga apparaten är alltför stark. Vi måste ge utrymme åt ett vidgat folkligt inflytande och ansvarstagande för den regionala utvecklingen och därmed också åt en vidgad regional självstyrelse. Hela landet behöver inte stöpas i en enda form. Ett större spelrum för regionala initiativ och regionala variationer kan ge impulser till en värdefull förnyelse. 2. Vi måste även i framtiden vidmakthålla ett betydande mått av statligt reglerad verksamhet på regional och lokal nivå. På en rad väsentliga områden är enhetlighet och likformighet oundgängliga värden. Regering och riksdag måste även i framtiden bära det yttersta ansvaret för samhällsplaneringens ramar. 3. Ingenting säger att den regionalt styrda och den centralt styrda verksamheten behöver inrymmas i olika organisationer. På kommunal nivå har vi redan förenat en hel del av det statligt reglerade arbetet med det arbete som kommunerna bedriver efter sitt eget gottfinnande. Kommunerna är ett bevis för att statlig myndighetsutövning och folklig självstyrelse låter sig sammanföras. På regional nivå upprätthåller vi än så länge olika organisationer: å ena sidan länsstyrelsen, ett statligt organ med vissa inslag av regional självstyrelse, å andra sidan landstinget, ett självstyrelseorgan med vissa inslag av statlig reglering. Detta regionala dubbelkommando har sitt ursprung i ett samhälle, där den moderna demokratin ännu var avlägsen. Nu bör vi ställa in siktet på en enhetlig regional samhällsförvaltning med den avvägning mellan statlig styrning och regional självstyrelse som kan befinnas lämplig för vart och ett av de olika områden där dagens länsstyrelse och dagens landsting är verksamma. 4. Vår strävan att decentralisera olika beslutsfunktioner får inte göra halt på den regionala nivån. Vi måste också vidga kommunernas kompetens. Den tillsyn som länsstyrelserna utövar växte i stor utsträckning fram under en epok då kommunerna var små och svaga. I dag har kommunerna bättre förutsättningar att stå på egna ben, och det bör därför noggrant prövas, om de inte kan ta över en del av de funktioner som länsstyrelserna f.n. har. Utvecklingen mot vidgad länsdemokrati får inte leda till en överdimensionering av den regionala nivån. Vad jag här har skisserat är mål för den långsiktiga utvecklingen. En sammansmältning av länsstyrelse och landsting kommer givetvis att ta många år i anspråk. Den kan förverkligas bara genom partiella reformer, som måste förberedas noggrant, inte minst med hänsyn till den berörda personalen, som givetvis också måste medverka i utvecklingsarbetet. Från den utgångspunkten ser vi inget underligt i att flera utredningar behandlar problem som rör den regionala samhällsförvaltningen. Att nu upplösa dessa utredningar och tillsätta en ny kommitté för att ta itu med alla frågor på en gång förefaller poänglöst, särskilt som minst två av de arbetande utredningarna rätt snart kommer med betänkanden. Det avgörande för reformarbetet är ju inte utredningarnas antal utan den helhetssyn som styr planeringen av nya politiska insatser. Eftersom reservanterna för ett ganska utförligt resonemang om den regionala samhällsförvaltningen, har jag velat peka på några principer, som för oss framstår som viktiga. Den starkaste kontrasten ligger kanske i själva perspektivet. Reservationen blickar bakåt — den genomsyras av en oro för att den ordning som har byggts upp på något sätt skall ruckas genom den nya regeringens initiativ. För oss är det naturligare att se framåt. Vi står nu på tröskeln till en period av genomgripande reformer för att utveckla det demokratiska systemet och den offentliga administrationen. Det är ett arbete som vi skall gripa oss an med stort allvar och med klar blick för de många svåra avvägningar som kommer att krävas. Och vi vill gärna se oss som medlare mellan de ytterlighetsståndpunkter som i dag möter i debatten. Om länsdemokratins mest reservationslösa förkämpar skulle vilja fundera litet mer över värdet av statligsamordning och om länsstyrelsekontrollens varmaste vänner å sin sida skulle vilja reflektera litet mer över den statliga styrningens många begränsningar, borde vi kunna få en bred uppslutning kring en demokratisk och mer tidsenlig organisation av den regionala samhällsförvaltningen.

Herr talman! Hans Gustafsson ser väldigt statiskt på detta problem. Han ser bakåt och konstaterar att vi har en förvaltning med två delar på den regionala nivån, en statlig och en kommunal. Han gör en skarp åtskillnad mellan dessa båda delar, men ser inte att utvecklingen i stor utsträckning har flätat samman dessa funktioner. Se på den kommunala nivån. Där har vi en förvaltning som till stor del är styrd genom statliga regler. Skulle vi också på den lokala nivån behöva en statlig förvaltning? Ja, om man drar ut konsekvenserna av Hans Gustafssons resonemang så skulle vi behöva det. Den kommunala nivån bevisar att man kan förena folklig självstyrelse med statligt reglerad verksamhet. Det finns ingen anledning att tro att man inte skulle kunna göra det också på den regionala nivån. Det finns ingen anledning att anse att det statligt reglerade arbetet och självstyrelsen måste inrymmas i olika organisationer. Dagens verklighet i kommunerna är i själva verket en dementi av den föreställningen.

Herr talman! Vi har här talat om vem som blickar bakåt och vem som blickar framåt. Jag tror för min del att Hans Gustafsson har ett visst behov av att blicka bakåt i protokollet för att se vad jag verkligen har sagt. — Sedan ser Nr 119 jag fram emot en ny och intressant diskussion med Hans Gustafsson på den

Herr talman! När luftfartsverket i maj förra året föreslog regeringen införandet av en särskild avgift på charterresor för att hjälpa upp verkets ekonomiska situation, kunde det inte drömma om att i stället få en charterskatt som avsevärt kommer att försämra verkets konkurrenssituation och därmed även dess ekonomi. En avgift i storleksordningen 40 kr. per charterpassagerare skulle göra det möjligt för luftfartsverket att för budgetåret 1978/79 lämna stat och kommuner ränta på nedlagt kapital motsvarande ca 40 96 av full ersättning i stället för beräknade 15 96. Nu är detta inte möjligt genom det nya skatteförslaget — och inte nog med detta. Man riskerar också att få en överströmning av charterresande från Sturup till Kastrup. Genom stimulansåtgärder i form av rabatter och bonus har man på några få år lyckats öka chartertrafiken på Sturup med ca 90 000 resenärer, innebärande en merintäkt på drygt 11 milj.kr. per år. Det har alltså varit en glädjande utveckling. En enkätundersökning bland allmänheten som luftfartsverket lät utföra 1975 visade att en stor majoritet föredrog Sturup som avreseflygplats framför Kastrup. På grund av de något högre flygplatskostnaderna på Sturup förlade emellertid researrangörerna större delen av reseutbudet till Kastrup. De nämnda stimulansåtgärderna, som utjämnade kostnadsskillnaderna, ledde till den omfördelning av reseutbudet som allmänheten önskade. Den föreslagna utformningen av reseskatten på 100 kr. per passagerare blir inte konkurrensneutral utan kommer att medföra fördelar för researrangörer i Sverige som säljer flygresor till resenärer i Sydsverige med avresa från Kastrup. Det skulle enligt luftfartsverkets beräkningar medföra att staten går miste om ca 25 milj.kr. genom minskade intäkter och uteblivna skatteinkomster. Enligt Veckans Affärer överväger reseföretagen åtgärder för överföring av sydsvenska passagerare i specialbussar till Kastrup. Att resefrekvensen från Sturup med den föreslagna utformningen av reseskatten kommer att minska torde vara ställt utom allt tvivel. Charterskatten i Danmark är endast 50 danska eller 40 svenska kronor och således förmånligare än den tänkta charterskatten i vårt land. Ett bättre sätt för att motverka detta vore att skatten togs ut av den som sålde charterresan i I vår motion nr 1765 med en lång rad undertecknare har vi föreslagit den utformningen att en reseskatt med 60 kr. och en särskild charterpassageraravgift på 40 kr. tas ut. Visserligen blir beloppet även i det fallet 100 kr. tillsammans, men det ger luftfartsverket möjlighet till ökad rabattering för att stimulera reseföretagen att även fortsättningsvis och i ökad utsträckning använda Sturup som avreseflygplats. Trafikutskottet har vid två tillfällen uttalat sin oro inför den föreslagna charterskatten. I sitt betänkande avseende utgifterna på kapitalbudgeten och motioner i frågan betonade utskottet enhälligt vikten av att konkurrensförhållandena för Sturups flygplats ej försämras. Man ansåg det vidare angeläget att åtgärder vidtas, så att en snedvridning av konkurrensläget för Sturup ej blir följden. Trafikutskottet upprepar dessa sina farhågor i sitt yttrande till skatteutskottet över den föreliggande propositionen. Det är av vikt, säger man i yttrandet, att den föreslagna skatten ej leder till en överströmning av passagerare från Sturup till Kastrup. Detta synes, som motionärerna framhåller, kunna leda till en fördyring för charterresenärerna utan motsvarande intäkt för luftfarsverket, fortsätter utskottet. Den föreslagna skatten bör därför ges en sådan utformning att den ej medför snedvridande effekter av den art som nu angivits, eller att i vart fall sådana effekter i möjligaste mån elimineras. Utskottet finner det för sin del angeläget att nu anförda synpunkter beaktas vid skatteutskottets prövning av ärendet. Det var en klar fingervisning till skatteutskottet att ändra den av regeringen föreslagna skattekonstruktionen. Den chansen tog man tyvärr inte. Man talar i stället om en så långt möjligt likformig nordisk lagstiftning på detta område, som om nu någon på allvar skulle tro att danskarna skulle höja sin charterskatt i nivå med den svenska. Så dumma är de inte i Danmark. Det är endast fromma förhoppningar från utskottets sida. Slutligen räddar sig utskottet med att förvänta att regeringen med största uppmärksamhet följer verkningarna av reseskatten för Sturups vidkommande och skyndsamt vidtar åtgärder för att eliminera konkurrenssnedvridningar till flygplatsens nackdel. Det är så dags då, när skadan redan är skedd. Det införda bonussystemet är så upplagt att det ger bonus till researrangörer vid trafikökning på Sturup. Skall man då först avvakta en återströmning av passagerare till Kastrup och sedan betala en gång till för att få dem tillbaka? Det verkar absurt. Till saken hör att både ledamöter i skatteutskottet och andra anser att den av oss motionärer föreslagna lösningen är bättre än propositionens. Av hänsyn till de förväntade skatteintäkterna har man dock inte velat gå emot propositionen. Vad är det för mening att genomföra förslaget, om man inte tror på dess positiva effekter och att det ger så stora inkomster som beräknat? Jag vet också att man i kommunikationsdepartementet med kommunikationsministern i spetsen inte tycker om charterskatten men att man fått ge sig för budgetdepartementet. Detta bekräftas också av Veckans Affärers intervju med Bo Turesson. Där säger kommunikationsministern mot bakgrund av luftfartsverkets beräknade intäktsminskningar, att det är självklart att regeringen måste vara beredd att ompröva en skatt som ger en motsatt effekt än den som var avsedd. Regeringen måste i ett sådant läge också slå vakt om Sturup. Flygplatsen har haft en glädjande utveckling på chartersidan, och den bör inte brytas. Sikta först och skjut sedan, blir tidskriftens syrliga kommentar. Det är naturligtvis bra, skriver vidare Veckans Affärer, att i alla fall kommunikationsminister Turesson är beredd att bita huvudet av skammen och riva upp charterskattebeslutet. Ännu bättre är att tänka först och beskatta sedan. Egentligen skulle jag här yrka bifall till vår motion, men då utsikten att vinna över ett enigt skatteutskott är minimal avstår jag. Om kammaren med stor majoritet avslår vårt förslag om 60 kr. i skatt och 40 kr. i avgift kan det måhända tas som intäkt för att inte senare pröva beslutet inom regeringen. Jag har med mitt anförande velat varna för införande av den föreslagna charterskatten. Den kommer att betyda en överströmning av charterpassagerare från Sturup till Kastrup. Riksdagen försämrar med öppna ögon den positiva utvecklingen på Sturup. Jag finner det synnerligen olyckligt. Jag ifrågasätter också det kloka i att av budgetekonomiska skäl införa en charterskatt som man senare av flygtrafikpolitiska skäl tvingas ändra. Det vore betydligt lättare att göra den riktiga konstruktionen redan från början, och det är det trafikutskottets yttrande går ut på. Ett enigt skatteutskott förväntar sig också att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att eliminera konkurrenssnedvridningar till flygplatsens nackdel. Jag hade tänkt fråga budgetministern om han är beredd att vidta sådana åtgärder och göra det i så god tid att nya regler kan börja gälla samtidigt som charterskatten träder i kraft den I maj iår. Nu är varken budgetministern eller kommunikationsministern närvarande, men jag förmodar att de läser protokollet och i efterhand överväger vad jag här har sagt. Utskottet pekar ju på möjligheten att låta luftfartsverket disponera ytterligare medel för att stimulera chartertrafiken på Sturup. Det enklaste, som jag ser det i nuläget, är att regeringen ger luftfartsverket extra medel för ökad rabattering och därmed utjämnar skillnaderna i kostnadsökning.

Herr talman! Regeringens olika förslag till skatteförändringar har genomgående den effekten att de värst drabbar dem med låga inkomster eller inkomster i mellanlägen. Det gäller momshöjningen, indexregleringen av inkomstskatteskalorna, lättnaderna i = spekulationsvinstbeskattningen m.m. Samma bedömning kan göras beträffande förslaget till skatt på vissa resor liksom beträffande det förslag om höjning av bensinskatten som fattades i förra veckan. Det rör sig främst om budgetförstärkningar till följd av regeringens släpphänta ekonomiska politik. Övervältringen av kostnaderna från höga inkomstskikt, genom lindringar i statsskatteskalan — mest för höga inkomster —, skattelindring för aktiespekulationer och liknande är den nuvarande regeringens sätt att tillmötesgå sina välbetalda uppdragsgivares krav. Den föreslagna skatten på vissa resor, charterresor m.m., slår procentuellt värre på de billigare resorna. De människor som har låga inkomster eller medelinkomster är de konsumenter som dominerar just de billigare charterresorna. Genom att man skattebelägger samtliga charterresor med samma skattebelopp, nämligen 100 kr., kommer många barnfamiljer att upptäcka att de får dra in på de tänkta utflykterna eller ta något eventuellt billigare alternativ, om det nu står till buds. För de långa, dyrare, ofta lyxartade resorna har en skatt om 100 kr. ingen eller mycket ringa betydelse. Det är utifrån dessa utgångspunkter som vänsterpartiet kommunisterna föreslår att skatten skall bestämmas till en viss procentsats på priset. Det skulle innebära att de billigare resorna skulle komma ifrån beskattningen med kanske endast en tredjedel av den nu föreslagna hundralappen medan däremot de dyra, långa resorna skulle kompensera det skattebortfallet. Vi har dock valt att sätta ett tak, att maximera detta skattebelopp till 600 kr. Herr talman! Det finns också grupper som använder en form av charterresor för att på ett billigt sätt komma till en viss plats utan att därför använda sig av de arrangemang som formellt måste finnas för att man skall kunna kringgå reguljärflygpriserna. Jag tänker här speciellt på de olika invandrargrupper som på olika sätt arrangerar resor till sina hemländer. Låt mig bara ta ett exempel: Vi har många finska invandrare som genom sina föreningar anordnar resor hem — i form av charterflygresor. För dessa resor betalar de kanske ett par hundra kronor, men med regeringens förslag kommer de att få en ungefär 50-procentig ökning. Likadant är det för många andra invandrargruper, jugoslaver, greker m.fl. För alla dessa invandrare, som naturligt nog har behov av att resa hem, kommer den nu föreslagna skatten att hämma möjligheterna till kontakt med hemlandet och hemmet. Skatten drabbar också handikappade, som på grund av sitt handikapp har behov av att komma till andra, varmare och soligare länder för att därigenom i någon mån få en lindring. För att inte reseskatten skall drabba barnfamiljerna föreslår regeringen att skattebefrielse införs för barn under 12 år. Vi har gjort bedömningen att 12 år ären för låg ålder, även om den sammanfaller med andra länders åldersgräns. I barnfamiljer med ungdomar upp till 16 år bör dessa vara skattebefriade. På det viset undantas då också de ungdomar som genomgår grundskolan från att behöva betala skatt på eventuella charterresor, skolresor eller likvärdiga resor. Utskottet anför att det är praxis med 12 år som gräns. Utan att nämna ett enda exempel säger utskottet att åtskilliga skäl kan åberopas mot en ändring. Om vi skall skapa regler för hur vi skall beskatta resor kan vi inte i alla lägen följa internationell praxis. Det måste väl ändå vara vi själva som suveränt beslutar om hur vi skall formulera vår beskattning. Det får inte vara och är inte heller en fråga om internationell praxis. Utskottet håller med om att de förslag vänsterpartiet kommunisterna framlagt skulle kunna övervägas. Jag utgår då från att det är rättviseaspekten som har spelat in. De administrativa motiven har tydligen tagit överhand för både utskott och regering och därmed har också rättvisan skjutits åt sidan. Det kan möjligen anses vara en bagatellartad storlek på skatten, som i sig inte får bli för administrativt betungande, men jag tror inte att det skulle bli så stor skillnad, om det i stället togs ut en viss procentsats. Med erfarenhet av tidigare införda och successivt höjda punktskatter kommer vi i framtiden också att få räkna med höjningar av skatten för dessa resor. Till slut kan det då bli nödvändigt med en omläggning till en procentsats, om man inte helt eller nästan helt vill utestänga lågoch mellanlöneinkomsttagarna från att resa utomlands. Jag skall i motsats till Nils Hjorth inte vara rädd för att yrka bifall till motionen, även om det enligt Nils Hjorth för regeringen skulle innebära att en eventuell omläggning i framtiden omöjliggöres. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1769.

Herr talman! Ingen torde av personliga skäl glädjas åt propositionen om skatt på vissa resor. Ändå vill jag här uttrycka min tillfredsställelse över den behandling propositionen fått i skatteutskottet. Än gladare hade jag kanske varit, om min motion nr 1774 hade tillstyrkts av utskottet, men skrivningen är å andra sidan sådan att syftet med motionen, nämligen att befria resor med nordisk destinationsort från skatt, antagligen kommer att bli uppfyllt. I propositionen motiveras införandet av skatten bl.a. med att man vill skapa balans i kostnaderna mellan dem som semestrar i vårt eget land och dem som far till längre bort belägna länder med solsken och betydligt lägre levnadskostnader. Men, herr talman, ingen torde fara till något av våra nordiska grannländer för att få mera sol eller lägre levnadskostnader. Den som t.ex. far till Island torde få bereda sig på både mulen himmel och mycket höga levnadskostnader förutom en förhållandevis dyr charterresa dit. Detsamma gäller dem som följer med en resa till Finland eller de svenskar från Norrland som far till Köpenhamn. Dessutom gäller detta inte charter resor i vanlig bemärkelse; det är studentflyg, skolungdomsflyg, konferensflyg — det är ganska vanligt — eller resor till olika sportevenemang. Att det finns planer på danskt charterflyg till den svenska fjällvärlden gläder vi oss åt. En charterskatt skulle emellertid försämra den svenska fjällvärldens möjligheter att konkurrera med sydligare belägna bergskedjor. Orsaken till att jag anser att resor mellan de nordiska länderna skall vara fria från skatt är att en skatt skulle motverka ett intensifierat nordiskt samarbete. Inom Nordiska rådet arbetas intensivt på att förstärka de inomnordiska relationerna. Det gäller inte bara en utökad grannspråksundervisning. I satsningen på barn och ungdom ingår också vidgade möjligheter för dem att besöka grannländerna och uppleva deras kulturer. Nordiska rådet har föreslagit ett vidgat skolungdomsutbyte och lagt förslag om lägerskolor i grannländerna. Nordiska rådet önskar också fler samnordiska kurser vid de nordiska folkhögskolorna och instituten. Särskilt angeläget är det att Island, Färöarna och Finland får del av ökade nordiska kontaktbesök, och dessa länder nås företrädesvis med flyg. Från nordisk synpunkt är det glädjande att riksdagen nu förutsätter att förhandlingar skall komma i gång för att få en gemensam beskattning av resor från de nordiska länderna. I alla händelser gäller detta Danmark, Norge och Sverige. Men det är särskilt glädjande från skånsk synpunkt. Danmark har i dag, som vi hört, en charterskatt som uppgår till 40 svenska kronor. Som exempel kan jag nämna att det för oss sydsvenskar vid utnyttjandet av det s.k. weekendflyget utomlands eller annat liknande flyg har varit 50 kr. billigare att ta flyget från Sturup än från Kastrup. Nu kommer förhållandet att bli det omvända, och starka farhågor har framförts för vilka konsekvenser förslaget kommer att få för Sturups flygplats. Gemensamma nordiska regler kommer att ha stor betydelse för denna vår skånska flygplats. Herr talman! Frågan gäller inte bara att Sturup skall kunna presentera ett så högt passagerarantal som möjligt. Inte heller är ekonomin det viktigaste för Sturup, eftersom den liksom nu kan stödjas på annat sätt. Genom olika rabattformer kan kanske också chartertrafiken upprätthållas. Utskottet framhåller emellertid att det inte i längden är tillfredsställande att för det ändamålet ta medel ur den allmänna budgeten, vilket jag varmt instämmer i. Nej, det gäller också de anställda vid flygplatsen — trafikledare, städpersonal, servicefunktionärer av olika slag. Sturup får inte bli en tynande gul klumpi ett avfolkat Skånelän. Då blir det om inte ringar på vattnet så ringar ut i bygderna med försämrad sysselsättning och samhällsservice som följd. Sturup har betydelse för hela länet. Det hade varit bra om skatteutskottet hade gjort samma starka markering vad gäller Sturup som trafikutskottet har gjort i sitt betänkande. Flera reseföretag har redan nu påpekat att passagerarbortfallet kan bli stort och därmed innebära antingen försämrade förhållanden eller behov av starka ekonomiska satsningar. Jag kan däremot inte dela Nils Hjorths uppfattning att vi måste vidta åtgärder — sådana som han här föreslog — innan vi har sett vad som händer. Vi måste knyta våra förhoppningar till att vad utskottet förutsätter också realiseras. Jag hoppas därför att skatteutskottets ljusa förhoppningar om ett nordiskt samarbete om likartad beskattning skall ge resultat. I betänkandet sägs att utskottet förutsätter att regeringen tar initiativ till diskussioner. Jag hoppas att riksdagen också delar min förhoppning att de initiativen skall bära frukt. Herr talman! Jag har inget yrkande att ställa.
Herr talman! Fru Sundberg är med all rätt orolig för utvecklingen på Sturup och för de anställda där. Minskar charterflygningen på Sturup, så minskar också underlaget för det reguljära flyget. Därför har vi all anledning att med Ingrid Sundberg se oroligt på framtiden. Fru Sundberg vill emellertid inte vara med om de åtgärder jag föreslog i mitt anförande, utan hon vill först vänta och se utvecklingen. Men nog vore det väl synnerligt olyckligt om man först väntade på att läget försämrades och sedan med olika medel försökte återta det man förlorat. Det är nog inte så lätt som fru Sundberg tycks tro att få en likformig nordisk lagstiftning på detta område. Dessa möjligheter bör naturligtvis undersökas. Men då måste vi antingen förmå de nordiska grannarna att höja sin skatt eller också måste vi i Sverige sänka vår charterskatt så att den kommer i nivå i första hand med den danska charterskatten. Att få en sådan ändring genomförd tar ju lång tid, och då är skadan redan skedd. Om man vill neutralisera de negativa verkningarna för Sturuptrafiken måste man vidta extraordinära åtgärder, och det snabbt.
Herr talman! Utskottet har föreslagit åtgärder, även om de inte kan betecknas som extraordinära, och man har beaktat de problem som kan uppkomma. Jag menar inte att man skall vänta och se till dess passagerarunderlaget på Sturup har försvunnit. När jag säger att man bör vänta och se menar jag att vi skall ge regeringen de möjligheter som utskottet föreslår i betänkandet, nämligen möjligheter att starta förhandlingar, att ta initiativ till diskussioner med Danmark och Norge för att se om det går att åstadkomma en överensstämmelse i beskattningen osv. Skulle det inte lyckas kan jag dela herr Hjorths uppfattning att det kan bli svåra konsekvenser för Sturup, och då får man naturligtvis överväga andra åtgärder. Jag tycker emellertid att det är för tidigt att nu ta ställning till vilken typ av åtgärder som då skall vidtas. Det kan vara olika former av stöd till Sturup, det kan vara en differentierad skatt osv. Dessa frågor vill jag alltså inte nu ta ställning till.
Herr talman! Då jag förmodar att Ingrid Sundberg har bättre kontakter med den nuvarande regeringen än vad jag har, förutsätter jag att hon försöker påverka regeringen i den riktning jag föreslagit.

Herr talman! Förslag om införande av skatt på vissa charterresor har behandlats tidigare här i riksdagen, dock utan att vinna riksdagens bifall. Anledningen härtill har främst varit att man bedömt det som omöjligt att införa en sådan skatt så länge inte de övriga nordiska länderna haft någonting liknande. Nu har en skatt på resor införts i Danmark och Finland. I Norge har det framlagts förslag om liknande åtgärder, och då har de hinder som tidigare förelegat för dylik skatt åtminstone delvis eliminerats. Det hade givetvis varit värdefullt om skattens utformning och storlek varit likartad i de nordiska länderna. När det gäller utformningen har såväl det svenska som det norska förslaget stor likhet med de danska bestämmelserna. Men det hade som sagt varit värdefullt om även skattens storlek hade varit i stort sett densamma i de olika länderna. Nu är den finska skatten 180 mark eller ca 200 svenska kronor. I Danmark är skatten 50 danska kronor, motsvarande 40 svenska. I Norge övervägs liksom här införandet av en reseskatt på 100 kr. Skatteutskottet har starkt understrukit vikten av att en åtgärd som denna om möjligt bör vidtas i samförstånd mellan de nordiska länderna. Utskottet förutsätter också att regeringen tar initiativ till diskussioner med Danmark och Norge om en mer långtgående samordning av charterskatterna än den som nu har skett i tekniskt hänseende. Ett speciellt problem ur svensk synpunkt är, som redan nämnts, konkurrensförhållandet mellan de båda näraliggande flygplatserna Sturup och Kastrup. Denna fråga har också tagits upp i ett flertal motioner till årets riksdag. Även luftfartsverket har påtalat riskerna för en konkurrenssnedvridning till Sturups nackdel i samband med beskattningens införande. Utskottet har full förståelse för den oro som framförts och säger i utskottsbetänkandet bl.a. följande: ”Utskottet förväntar således att regeringen med största uppmärksamhet följer verkningarna av reseskatten för Sturups vidkommande och skyndsamt vidtar åtgärder för att eliminera konkurrenssnedvridningar till flygplatsens nackdel.” De motioner som har väckts har redan berörts av tidigare talare. Beträffande undantagen för sjukresor förutsätter utskottet att dessa kostnader skall kunna kompenseras på annat sätt än genom undantag från skatten. Genom de stora transfereringar som sker mellan stat och kommun/ landsting och även andra, bör kompensation gå att ordna den vägen. När det gäller motionen 1765 av Nils Hjorth så har i viss mån syftet med motionen beaktats genom det uttalande som utskottet gjort beträffande problemen på Sturup. Vi har inte accepterat formerna, men vi har funnit att mycket av syftet har beaktats genom det bestämda uttalande som utskottet har gjort för att uppmärksamma de problem som kan uppstå. Nu är väl ryktena om vad som kommer att ske ganska många, både beträffande reseströmmen och beträffande den danska reseskatten, och det går inte att säga någonting i dag om hur utvecklingen kommer att bli. Jag skulle vilja säga till Nils Hjorth att vi här ser det som värdefullt att man får ett likartat system. På sikt är det nödvändigt att ha ett likartat system här och i Danmark. Det är något oklart vilka konsekvenser en avgift på reseföretagen egentligen skulle få. Vi har inte på något sätt förringat värdet av vad Nils Hjorth har framfört i sin motion. Utskottet har inte accepterat de vägar som föreslås men väl beaktat syftet med vad som framförs i motionen 1765. Förslaget i vpk-motionen innebär att skatten borde uttas med viss procent på resekostnaden, men maximeras till 600 kr. Frågan är om inte ett sådant system även borde ha en minimigräns. Då kommer vi in på vad som sägs av utskottet, nämligen att detta kommer att innebära betydande praktiska och administrativa problem. Samtidigt skall man inte underskatta farhågan, som delvis har skymtat fram, att man på det sättet driver resandeströmmen från Sverige till Kastrup. Om vi hade haft en procentuell avgift hade förmodligen de dyra resorna drivits från vårt land och avresorna skett i något av grannländerna. Jag tror inte man skall nonchalera de problem som i så fall hade uppstått. Ingrid Sundberg säger att hon hade varit ännu gladare om vi gått på samma positiva linje som trafikutskottet. Då vill jag säga att vi har ansett att ett sådant beslut måste ske i samförstånd mellan de nordiska länderna. Vi har därmed varit så positiva som vi i dagens läge kan vara. En förutsättning för att förverkliga vad Ingrid Sundberg tagit upp är att man har träffat ett avtal i samförstånd med de andra nordiska länderna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Jag har noterat, herr Josefson, att syftet i vår motion delvis har beaktats i skatteutskottets betänkande. Herr Josefson understryker värdet av att man får likartade system i de nordiska länderna. Men varför då inte gå in för samma charterskatt gentemot Danmark? Det är ju där vi har konkurrenssituationen. Därför finner jag det litet underligt att inte utskottet har tagit mera allvarligt på den här frågan utan bara skjuter problemen framför sig och till regeringen. Det är ju snart bara 14 dagar tills charterskatten skall träda i kraft — det är alltså mycket bråttom om man skall vidta. några förändringar. Jag ville peka på utvecklingen på Sturup sedan dessa stimulansåtgärder vidtogs av luftfartsverket. Man hade 1975 73 000 passagerare, 1976 120 000 och 1977 140 000. Innevarande år beräknar man en charterflygpassagerarfrekvens på 165 000, och det är tack vare de åtgärder som har vidtagits. Att nu rasera det som luftfartsverket har byggt upp under dessa år, det tycker jag verkligen vore olyckligt.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor till utskottets talesman Stig Josefson. Jag efterlyste några skäl till att man vill vidhålla 12-årsgränsen. I betänkandet anförs att det finns en rad sådana skäl, men man har där inte nämnt ett enda. Det gjorde inte heller Stig Josefson. Stig Josefson sade att vi skall försöka sträva efter att få ett likartat system i de nordiska länderna. Som jag redan anfört föreslår vpk en procentuell beskattning av charterresorna, och vi gör det från den utgångspunkten att man kan tänka sig att de här skatterna kommer att höjas. Sedan säger Stig Josefson att i Finland motsvaras skatten av 200 kr., och då vill jag fråga: Skall vi fatta talet om samordning mellan de nordiska länderna så att vi skall försöka sträva efter att uppnå den finländska nivån? I så fall kommer det här att i än högre grad drabba dem som gör de korta resorna och som inte har råd att resa i väg på safari och liknande. Enligt Stig Josefson skulle det vara tekniskt svårt att införa en procentsats för beskattningen. Det kan jag inte alls hålla med om, Stig Josefson. Och vad beträffar en lägre gräns i det här sammanhanget, så har vi inte föreslagit någon sådan — det var ett antagande från Stig Josefsons sida. Vi ser inte att det finns något skäl att införa en lägre gräns. Den bestäms ju av flygpriset, och det lär knappast bli fråga om endast några tior för en charterresa. En sista fråga till Stig Josefson: Har man inom utskottet diskuterat invandrarnas situationen i detta sammanhang? Jag tänker på de invandrare som jobbar här, men som egentligen har sina hem och sina familjer någon annanstans. Har man över huvud taget tänkt på vad beskattningen innebär för de här människorna, som ändå har ett stort behov av att resa hem oftare än vad som skulle bli möjligt med en charterskatt?

Herr talman! Till Tommy Franzén vill jag säga att jag anförde att ett betydande skäl till att utskottet inte har kunnat acceptera förslaget om en procentuell beskattning är att man därmed sannolikt skulle föra över resandeströmmen när det gäller de dyrare resorna utanför vårt lands gränser. Om man skall kunna förverkliga ett system med en sådan utformning som Tommy Franzén här talade för, så krävs det i ännu högre grad att man har ett likartat system i grannländerna — jag tänker då alldeles speciellt på de närliggande flygplatserna Sturup och Kastrup. Jag framförde detta i mitt förra anförande, och jag vill understryka det ytterligare nu. Jag sade också att man antagligen skulle behöva både en minimigräns och en maximigräns. Det sägs i motionen att man skall fastställa en gräns som ger ett likartat belopp, men det är ju ytterst svårt att bedöma hur resandeströmmen kommer att utveckla sig, just med hänsyn till den konsekvens beskattningen får på något dyrare resor. Till Nils Hjorth vill jag säga att det är riktigt att charterskatten träder i kraft den 1 maj 1978. Men samtidigt vet vi att den i full omfattning inte träder i kraft förrän den 1 november. Är de uppgifter riktiga som har cirkulerat, har det sålts ett mycket stort antal resor för detta halvår. Därför är bilden inte fullt så dyster som Nils Hjorth vill ge sken av. Därutöver vill jag understryka att utskottet på allt sätt vill undvika en sådan utveckling av resandefrekvensen på Sturup att den vore ödesdiger för flygplatsen.

Herr talman! Det gäller att bestämma en procentsats, som skulle motsvara det intäktsbehov som regeringen har föreslagit, nämligen 100 milj.kr. Jag förstår inte varför det i och för sig skulle vara svårt. Det skulle få konsekvenser för de dyrare resorna, säger Stig Josefson. Ja, för de dyrare resorna skulle man givetvis få betala mer. Men vad vi vill motverka är den konsekvensen att de billigare resorna får en sådan pålaga som 100 kr. ändå utgör. Procentavgifter innebär inte någon svårighet att administrera, Stig Josefson. Jag kan nämna att procentavgifter är någonting vi använder oss av inom fackföreningsrörelsen i väldigt stor utsträckning numera i stället för de tidigare fasta månatliga kontingenterna. Att administrera procentavgifterna har vi inte upplevt såsom något problem. Det argumentet kan alltså inte vara något skäl för avslag. Utskottet antyder detta i sitt betänkande, när utskottet säger att detta ändå skall kunna övervägas. Anledning att överväga detta får vi sannolikt, när man har hamnat i det läget att man vill höja skatten från 100 kr. till 200 eller kanske ännu mer.
Herr talman! Stig Josefson menar att situationen inte är så ödesdiger som jag vill påstå, eftersom charterskatten inte träder i full kraft förrän den 1 november 1978. Men det är inte så lätt att göra om bestämmelserna, när man en gång infört dem. Vidare säger Stig Josefson att man kan följa utvecklingen och eventuellt vidta åtgärder. Då frågar jag: Hur länge skall man följa utvecklingen? Tills man åter är nere i 1975 års siffror? Det verkar också som om skatteutskottet emotser en negativ utveckling, eftersom utskottet först säger att det förväntar ”att regeringen med största uppmärksamhet följer verkningarna av reseskatten för Sturups vidkommande” och sedan fortsätter utan några förbehåll ”och skyndsamt vidtar åtgärder för att eliminera konkurrenssnedvridningar till flygplatsens nackdel”. Man är alltså helt medveten om att man försämrar läget för Sturups vidkommande.
Herr talman! Tommy Franzén vill inte förstå vad jag säger. Jag har nu två gånger förklarat att om man tar ut reseskatten enligt en procentregel kommer de dyrare resorna inte att utgå från vårt land utan från något av grannländerna. På det sättet når vi inte den effekt med en procentregel som anges i vpk-motionen. Skulle man välja det systemet är det ännu viktigare att man har likartade regler i de nordiska länderna. Till Nils Hjorth vill jag endast säga att både utskottet och Nils Hjorth nog är besjälade av att göra vad man kan för att detta beslut om en reseskatt inte skall få negativa verkningar för Sturups vidkommande. När utskottet framhåller att regeringen bör ingripa snabbt, så är avsikten ingalunda att man skall gå och vänta, utan vi har sagt att man omedelbart skall ta initiativ till förhandlingar, och givetvis skall man så fort det finns en tendens till att utvecklingen riskerar att bli negativ tillgripa de åtgärder som är möjliga. Det är givet att om inte förhandlingarna ger resultat så måste ännu större uppmärksamhet riktas på vad som då kommer att hända.

Herr talman! Jag har suttit här och uppmärksamt följt debatten om den nya skatteform som vi i kväll kommer att införa här i Sverige, och jag har saknat ett inlägg från någon talesman för trafikutskottet, som jag är ledamot av. I stora delar är jag av samma mening som Nils Hjorth, men jag finner att han yttrat sig huvudsakligen som motionär. Jag ansluter mig också till den uppfattning som Ingrid Sundberg såsom motionär har givit uttryck för, men jag finner det angeläget att trafikutskottet gör sin stämma hörd här i kväll. Vi ser inom vårt ansvarsområde självklart mycket allvarligt på den konkurrenssnedvridning som en skatt av den här storleken kan medföra. Vi är övertygade om att de få flygplatser i Sverige som är vinstgivande inte får attackeras eller skadas i onödan och att en skattebeläggning av den typ som vi nu inför med 100 kr. per charterresa kan komma att utgöra en mycket svår belastning för Sturup. Trafikutskottets yttrande till skatteutskottet ger också på ett fullödigt sätt uttryck för våra farhågor och vår rädsla för vad framtiden kan innebära. Alltsammans beror faktiskt på om de nordiska grannländerna efter ett antal månader, dvs. till nästa år, inför charteravgifter av samma storlek som den vi nu inför i Sverige. Skulle det inte ske, så är Sturups räntabilitet verkligen i riskzonen, och det ser vi inom trafikutskottet mycket allvarligt på. Jag hoppas verkligen att de underhandslöften som regeringen tydligen har fått från resebyråföretagen i Sverige om att de skall hålla kvar sina avgångar från Sturup under resten av året verkligen infrias. Jag hoppas också att de förhandlingar man för, har fört eller kommer att föra med de danska och norska regeringarna om en lika stor charterskatt i dessa länder kommer att leda till ett för oss gynnsamt resultat. Skulle det inte bli fallet, är risken för Sturup som flygplats mycket stor. Å andra sidan är en charterskatt inte oberättigad. Jag har skrivit upp några prisuppgifter: En resa för fyra personer till mera solbestänkta nejder söder om Alperna skulle kosta ungefär 5 200 kr. Samma resa för lika många personer norrut från Sverige till Norge skulle kosta 8800 kr. Det innebär att en skattebelastning för dem som föredrar att åka söderut med 100 kr. per person inte är orimlig och inte alltför belastande. Med det här inlägget har jag velat ge uttryck för trafikutskottets farhågor när det haft att beakta förslaget om införande av charterskatten, och dess förhoppningar om att man verkligen är påpasslig och uppmärksam inom den allra närmaste framtiden, så att inte Sveriges flygkommunikationer blir extra lidande på en skatt av det här slaget.
Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot Rolf Clarksons anförande. Vi har i stort sett samma uppfattning i den här frågan. Rolf Clarkson sade, om jag inte missuppfattade honom, att resebyråerna hade lovat att fortsätta att flyga från Sturup åtminstone det här året ut. Jag vill citera ett avsnitt ur en artikel i tidskriften Veckans Affärer, där det ”Vingresor har anmält till kommunikationsdepartementet att företaget överväger att inrätta en terminal i Malmö för överföring av sydsvenska passagerare i specialbussar till Kastrup. Andra arrangörer har liknande planer.” Jag skulle vara mycket glad, om Rolf Clarkson kunde säga att denna uppgift är felaktig.

Herr talman! I december 1975 beslutade vi här i riksdagen om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar med verkan i huvudsak fr.o.m. 1977 års taxering. kostnader för att trygga pension enligt s.k. allmän pensionsplan. Reglerna syftade till att ge skattemässiga förmåner i form av avdrag för kostnader för pensionering intill en viss godtagen högsta standard. Riktmärket vid bestämmandet av denna standard utgjorde pensionsförmånerna enligt den plan som gällde för industrins och handelns tjänstemän, den s.k. ITP-planen. Vid behandlingen i utskottet blev vi uppmärksammade på att det fanns pensionsplaner som hade vissa mindre avvikelser med bättre villkor än ITP planen. Vi hade emellertid underrättats om att man inom dåvarande finansdepartementet planerade en översyn av vissa tekniska frågor, och utskottet föreslog därför att även frågan om förekomsten av pensionsplaner med sådana smärre avvikelser skulle tas upp till behandling i departementet i syfte att tillgodose önskemålen om bibehållen avdragsrätt för sådana pensionsåtaganden. 1975 års riksdagsbeslut innebar också vissa begränsningar i avdragsrätten för premier för privata pensionsförsäkringar. Sålunda begränsades avdragsrätten för sådana försäkringar till att svara mot 10 96 av A-inkomsten i inkomstslaget tjänst och 30 96 av A-inkomsten i inkomstslagen jordbruk och rörelse intill 20 basbelopp. Beslutet innebar också vissa minimiregler för den årliga avdragsrätten liksom möjligheter att efter prövning av riksskatteverket för kompletteringar av sitt pensionsskydd i samband med försäljning av jordbruk, skogsbruk eller rörelse med avdrag upp till sex gånger gällande basbelopp för varje år vederbörande drivit jordbruk eller rörelse, dock högst för tio år. Avdragsrätten för privata försäkringar hade därmed i görligaste mån anpassats att svara mot de pensionsvillkor som tillämpades för personer anslutna bl.a. till ITP-planen. I december 1976 behandlade vi en proposition som bl.a. tog upp de kompletteringar i bestämmelserna som vi inom utskottet hade aktualiserat beträffande pensionsplaner med mindre avvikelser i villkoren jämfört med ITP-planen. Vi socialdemokrater i utskottet reserverade oss mot de generösa bestämmelser som föreslogs i den propositionen. Vi varnade för att det skulle leda till att fältet var fritt för företag, som i sina då gällande pensionsplaner hade tilläggsförmåner, att höja eller komplettera dessa med likartade förmåner. Vi påpekade vidare att nyetablerade företag givetvis då också skulle få den möjligheten. Även den borgerliga utskottsmajoriteten framhöll att man inte kunde godta en sådan utvidning men avslog likväl vårt ändringsförslag om en begränsning i avdragsrätten knuten till exakta pensionsvillkor. I det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla tas den här frågan upp på nytt. Betänkandet behandlar propositionen 1977/78:64 om ändrade regler för beräkning av avdrag för pensionsförsäkringar. Det är de genomförda höjningarna av pensionsnivåerna i ITP-planen som föranlett budgetministern att nu föreslå en utvidgning av avdragsrätten för egna pensionsförsäkringspremier. I propositionen föreslås vidare, vilket vi f. ö. föreslog i december 1976, att man fortsättningsvis inte automatiskt accepterar en ökning av avdragsrätten, om pensionsnivåerna höjs ytterligare i framtiden. Det råder således numera enighet om de regler som nu genomförs i syfte att förebygga en fortsatt utveckling i denna riktning. Självfallet måste också de förbättringar som genomförts beträffande ITP planen följas upp med en motsvarande utvidning av avdragsrätten för egenföretagare som saknar rätt till tjänstepension. Vi har i motionen 1772 pekat på att den från rättvisesypunkt bästa lösningen vore att bestämma en avdragsrätt för egenföretagarna, som svarar mot den kostnad som gäller för ITP med de pensionsvillkor som där föreskrivs. Försäkringsbolag som jag har varit i kontakt med säger visserligen att ett sådant system skulle stöta på rätt stora praktiska problem, bl.a. på grund av ojämnheten i redovisad inkomst från ett år till ett annat i vad gäller egenföretagarna. Men jag tror att man i det fortsatta utredningsarbetet bör se på den här möjligheten. Man kan exempelvis använda samma avräkningssystem för premieavdraget som det som tillämpas beträffande sociala avgifter för egenföretagarna. Att systemet skulle innebära den rättvisa vi eftersträvar föreställer jag mig att vi kan vara överens om. Vi menar nämligen att den höjning av avdraget som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom är alltför generös. En höjning av de nuvarande avdragen till den nivå som föreslås, nämligen 35 96 av utgiven lön eller inkomst av rörelse upp till 20 926 basbelopp och 25 926 av lön eller inkomst av rörelse mellan 20 och 30 basbelopp, innebär enligt vårt förmenande att egenföretagare m.fl. tillförsäkras en avdragsrätt, som leder till överförsäkring i förhållande till den som omfattas av ITP-planen. I reservationen har vi bl.a. pekat på att man vid de beräkningar som propositionen grundats på utgått från bruttoinkomsten som pensionsgrundande inkomst när det gäller egenföretagaren, vilket inte är fallet beträffande en anställd som omfattas av pensionsplan. Avdraget för egenföretagarna m.fl. föreslås bli höjt med mer än 50 96. Detta innebär en oacceptabel möjlighet till överförsäkring, och vi föreslår därför i vår reservation att avdragsgränsen bibehålls vid 30 96 för A inkomster som understiger 20 basbelopp, men vi godtar propositionens förslag med högst 25 96 av A-inkomst mellan 20 och 30 basbelopp. Vi motsätter oss vidare propositionens förslag om att avdragsgränsen i dispensregeln för den som avyttrat en jordbruksfastighet eller rörelse utvidgas från högst sex till tio basbelopp för varje år, med begränsning till tio år, som driften pågått. Den nu högsta avdragsgränsen, ca 700 000 kr.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

Herr talman! När riksdagen i dag på nytt skall ta ställning till regler för beräkning av avdrag för pensionsförsäkringspremier är anledningen den överenskommelse som träffats mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Privattjänstemannakartellen hösten 1976. Curt Boström har i rätt stor utsträckning redogjort för bakgrunden till 1975 års beslut, varför jag tänker inskränka mig till att i korthet erinra om vad beslutet innebar. I december 1975 beslöt ju riksdagen att vid inkomstbeskattningen begränsa rätten till avdrag för pensionsförsäkringspremier. Som en genomgående linje i förarbetena till 1975 års beslut återfanns tanken att den som genom anställning inte var tillförsäkrad pension enligt allmän pensionsplan skulle genom privat pensionsförsäkring kunna bygga upp ett pensionsskydd, motsvarande sådan s.k. ”planpension”. Detta tog särskilt sikte på egna företagare, rörelseidkare och jordbrukare. Som norm för vad en allmän pensionsplan skulle anses innebära togs den då gällande ITP-planen, 1974 års ITP-plan. Mot denna bakgrund fastställdes ett tak för den inkomst som skulle grunda avdragsrätten för premier. Detta tak motsvarar den då gällande högsta pensionsgrundande inkomsten enligt ITP-planen, nämligen 20 basbelopp. Det högsta avdraget inom denna ram för nu ifrågavarande kategorier skulle vara 30 96 av A-inkomsten. Nämnda procenttal fastställes efter vissa beräkningsgrunder — dock i medvetande om att denna avdragsrätt inte i alla lägen skulle vara den exakta. I vissa fall skulle den vara tillräcklig, i andra fall inte tillräcklig. Men man tog detta som en schablonavgift för att kunna bygga upp en pension som motsvarade ITP-planen och vad den kunde ge.

Enligt denna plan skall ålderspension utgå med 65 96 på lönedelar upp till 20 basbelopp och med 32,5 96 av lönedelar därutöver upp till 30 basbelopp. Till detta kommer även en särskild kompletteringspension, den s.k. ITPK-pensionen. Detta beslut medförde att det tidigare beslutet om avdragsrätt som motsvarade vad en planpension kunde ge inte längre kom att vara gällande. Därmed fick den utredning som hade till uppgift att se över bestämmelserna angående beskattning av tjänstepension också i uppdrag att se över konsekvenserna av detta beslut. Utredningen, som framlade ett kort delbetänkande om detta, ansåg att den höjning av förmånerna som ITP-planen medfört gjorde att det inte längre var möjligt att med gällande avdragsrätt för pensionsförsäkringspremier bygga upp en pension motsvarande den som utgår enligt ITP-planen. Mot denna bakgrund anser utredningen det angeläget att justera reglerna om avdrag för pensionsförsäkringspremier så att avdrag i normalfallet medges för pensionsförmåner som överensstämmer med den nya ITP-planen och därmed med den målsättning som riksdagen uttalat. Innebörden av utredningens förslag är att avdrag skall medges med belopp motsvarande 35 96 av inkomst av jordbruksfastighet och rörelse och inkomst av anställning om pensionsrätt i anställningen saknas, allt upp till en inkomst av högst 20 basbelopp, samt att avdrag skall medges med 25 96 av inkomstdelar mellan 20 och 30 basbelopp. Motsvarande utvidgning föreslås också i fråga om arbetsgivares avdrag enligt alternativregeln. Som en följdändring föreslår utredningen att de avdrag för pensionsförsäkringspremier som kan medges efter dispens av riksskatteverket höjs från 6 till 10 basbelopp per år. Utredningsförslaget syftar alltså till att återställa likställigheten i avdragshänseende mellan å ena sidan de arbetsgivare som är anslutna till allmän pensionsplan och å andra sidan övriga arbetsgivare samt skattskyldig som i avsaknad av rätt till tjänstepension ordnar sin pensionering i egen regi. Remissinstanserna har genomgående ansett att förslaget i sig är välgrundat. Departementschefen instämmer i propositionen med utredningens förslag och föreslår att avdrag skall medges med det belopp som utredningen föreslagit. Samtidigt föreslås, som Curt Boström mycket riktigt påpekar, att rätten till avdrag för kostnader för s.k. smärre avvikelser från allmän pensionsplan inskränks till att i huvudsak gälla sådana fall där utfästelse om tilläggsförmåner lämnats senast den 31 december 1977. I propositionen och utskottsbetänkandet berörs också frågan om den särskilda regel som beslöts år 1975 om avdrag för premier för egen pensionsförsäkring intill en fast bottengräns på 7 000 kr., vartill kommer ett belopp motsvarande 30 96 av inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse upp till 23 000 kr. Redan vid beslutet 1975 uttalades att dessa belopp borde justeras vid en förändring i penningsvärdet, och nu föreslås att beloppsgränsen justeras till 1 resp. 3 basbelopp. Socialdemokraterna har i sin reservation yrkat på att avdragsrätten på belopp upp till 20 basbelopp skall bibehållas vid 30 26 samt att avdragsgränsen i dispensregler för den som avyttrat en jordbruksfastighet eller rörelse skall förbli oförändrad. Jag har svårt att förstå socialdemokraternas ståndpunkt i reservationen. År 1975 var socialdemokraterna och centern överens om de regler som då fastställdes. Nu har en betydande höjning av pensionsförmånerna skett genom den nya ITP-planen. Avsikten år 1975 var att de som inte omfattades av allmän pensionsplan skulle ha sådana avdragsmöjligheter för försäkringspremien att de skulle kunna åstadkomma likvärdiga pensioner. Det var den socialdemokratiska regeringen som då framlade förslaget. Socialdemokraterna och centern var i utskottet eniga om att tillstyrka förslaget. Därför blir man i dag något förvånad över socialdemokraterna när de nu säger nej till en ökad avdragsrätt trots den höjning av pensionsförmånerna som den nya ITP planen innebär. Jag måste ställa frågan: Anser socialdemokraterna att beslutet år 1975 var felaktigt, eller varför vill man inte vara konsekvent och nu medge en ökad avdragsrätt för att möjliggöra fortsatt likställighet för dem som står utanför allmän pensionsplan? Beträffande dispensreglerna skall vid tillämpningen av denna regel en prövning företas i varje enskilt fall — det är riksskatteverket som gör den prövningen. Avsikten med dispensregeln är att en företagare vid avveckling av sitt företag eller sin rörelse skall ges möjlighet, om han inte har en med andra likvärdig pension, att skaffa sig en sådan. Därför är det fel när det i motionen 1772 står att man skapar större avdragsmöjligheter för egenföretagarna än vad som följer av principen om likställigheten med de anställda. Likaså är talet om överförsäkring — som det står i reservationen — felaktigt. Avsikten med regeln är att åstadkomma en likvärdig pension. I vartenda fall görs en individuell prövning — jag tror inte att man kan komma längre i kravet på lika behandling. Även om vi på dessa två punkter har olika uppfattningar är ändå utskottet enigt i övriga punkter. Jag skall inte gå in på detta; Curt Boström har i viss utsträckning berört en del punkter där vi tidigare har fört diskussioner vid den behandling av denna fråga som har förekommit i riksdagen. Jag skall bara nämna ytterligare en sak som berörs i skatteutskottets betänkande, nämligen den skrivelse som har kommit från Sveriges Industriförbund till utskottet, där det bl.a. uttalas att förslaget ej bör genomföras. Förbundet anför bl.a. att kollektivavtal angående pension i sin helhet skall respekteras vid inkomsttaxeringen och att skattereglerna ej skall ingripa i avtalsfriheten på arbetsmarknaden. Utskottet säger för sin del att här föreliggande förslag inte innehåller några begränsningar i avtalsfriheten. Avtalsfriheten innebär emellertid inte att parterna på arbetsmarknaden kan göra anspråk på att få bestämma över innehållet i skattelagstiftningen. Att besluta om skatter och skattelagstiftning är riksdagens uppgift. Herr talman! Med det här anförda yrkar jag bifall till skatteutskottets betänkande.
Herr talman! Man bör komma ihåg att de förändringar som har gjorts i pensionsvillkoren i ITP i allt väsentligt är en följd av den premiereserv som fanns, alldenstund riksdagen bestämde att den allmänna pensionsåldern skulle sänkas från 67 till 65 år. Det är där man har tillgodogjort sig premiereserven för att kunna förändra pensionsvillkoren. Jag vill hävda att även de som då var i den situationen och som hade privata pensionsförsäkringar hade exakt samma möjligheter. Jag vill också säga att om man gör en jämförelse mellan den avgift som tas ut vid ITP 1976 och 1978 så skiljer det med en halv 96. Det är alltså den förhöjning som skett i avgiftshänseende för ITP under det att dessa ändrade villkor har kunnat skapas. Dessutom vill jag gärna säga till Stig Josefson att det beträffande dispensreglerna tvivelsutan blir en höjning från ca 700 000 kr. maximalt upp till ca 1,2 milj.kr. Och med de pengarna går det —- eftersom det inte finns några som helst begränsningar i den här propositionen — att köpa sig till intjänandetid. Och det är ett förhållande som över huvud taget inte existerar för de anställda som omfattas av ITP-plan eller STP-plan. Låt oss säga att man går in vid 45 års ålder och tecknar en pensionsförsäkring som skall utfalla vid 65 års ålder och sedan säljer företaget. Då kan man begära en komplettering via riksskatteverket eftersom verket har att ta hänsyn till vad det är för kompletteringar som erfordras för att få full tjänstetid. Med dessa pengar kan man således gå in och köpa sig till tjänstetid —- ett förhållande som över huvud taget inte existerar när det gäller den anställde. Mot den bakgrunden skulle jag vilja säga att höjningen av avdragsrätten med 50 96 för kategorin egenföretagare av oss anses vara helt felaktig. Det är en alltför stor höjning, och det tror jag också herr Josefson är beredd att acceptera.

Herr talman! Curt Boström tar upp frågan om kostnader för förändringen. Det är givet att vi kan föra en sådan diskussion ganska länge. Det är nämligen mycket svårt att ta fram den exakta kostnaden för den förändring av ITP planen som skett. Faktum är ändå att utredningen har lagt fram ett förslag som prövats i en remissomgång, där också både TCO och LO varit remissinstanser. Och förslaget har inte bemötts med något motargument eller avslagskrav i den remissomgång som skett — i varje fall inte på denna punkt. Sedan har jag något svårt att förstå resonemanget att det inte skulle behövas någon ökad avdragsrätt när det blir en så pass betydande höjning av förmånerna. Det fastslås ju bl.a. i propositionen att högsta pensionen får utgå för en lön på 30 basbelopp. Och vid livsvarig ålderspension och full intjänandetid skall pension få utgå med 15 96 av pensionsgrundande lön upp till en lön på 7 1 2 och 20 basbelopp och med 40 96 av pensionsgrundande lön mellan 20 och 30 basbelopp. Det är givet att detta i varje fall på sikt kommer att medföra ökade kostnader jämfört med de regler som tidigare gällde —det kan nog ingen förneka. När man sedan talar om att få ett system som är exakt lika ITP-planen så tror jag att Kurt Boström och jag är överens om att det är ytterst svårt att få detta exakt. Den frågan prövades i förarbetet till det utredningsförslag som låg till grund för 1975 års beslut. Men det var ett annat förslag som utredningen då lade fram. Den dåvarande regeringen föreslog emellertid att man skulle sätta procentsatsen till 30. Den socialdemokratiska regeringen gjorde den bedömningen att det var nödvändigt att välja ett system med en schablon som något så när gav rättvisa. Jag är helt medveten om att man kan finna exempel, där denna regel ger en överkompensation, men jag kan också ta fram exempel där den inte räcker till. Det måste ju vara så när man tar en schablon att man väljer ett tal som i genomsnittsfallet kan ge ett något så när tillfredsställande resultat. När det gäller dispensregeln, Curt Boström, är det riktigt, som nämnts här, att man höjer maximigränsen från ca 700 000 kr. till 1 100 000 kr., dvs. 10 basbelopp under högst 10 år. Jag lägger inte så förfärligt stor vikt vid maximigränsen. Den är inte något som helst uttryck för pensionsbeloppets storlek. Som jag redan sagt gör riksskatteverket en prövning helt individuellt i vartenda fall. Vid denna prövning skall man ta hänsyn till vilka pensionsförmåner som vederbörande företagare redan tidigare har skaffat sig. Han skall få lov att komplettera sina pensionsförmåner, så att han får en med andra likvärdig pensionsnivå. Därför anser jag att det är felaktigt att åberopa maximibeloppet, för det är inte något som helst uttryck för att pensionerna skall uppgå till motsvarande belopp. Jag förmodar att det blir ytterst få fall, om ens något, som kommer att medföra ett pensionstillskott av denna storlek. I fråga om avdragsrätten och möjligheten till ökade avdrag genom den föreslagna ändringen vill jag framhålla att den största ändringen beror på att man medger avdrag också för inkomster mellan 20 och 30 basbelopp. På den punkten har inte socialdemokraterna opponerat sig alls. Den höjning som socialdemokraterna reagerar mot är ingalunda den, utan det är mot höjningen från 30 till 35 26 upp till 20 basbelopp och beträffande dispensregeln antalet år. Jag hade haft lättare att förstå er om ni motsatt er höjningen från 20 till 30 basbelopp.

Stig Josefson räknar inte med att någon över huvud taget kommer att kunna utnyttja det maximala beloppet på ca 1,2 milj.kr. Då kan man fråga sig varför man höjt gränsen. Stig Josefson kan inte förneka att man med de här slantarna kan köpa sig till intjänad tid. Man kan så att säga göra en komplettering upp till full tjänstepension. Bara det förhållandet att denna möjlighet finns härvidlag men saknas för de anställda tycker jag är tillräckligt motiv för att hävda att det inte föreligger någon anledning att ändra gränsen i dispensreglerna. Mot detta skall ställas, Stig Josefson, att det är en höjning på 50 96 som föreslås i propositionen i fråga om egenföretagares möjlighet att teckna egen pensionsförsäkring.
Herr talman! När Curt Boström talar om att höjningen av beloppen i ITP planen i största utsträckning täcks genom premiereserven måste det innebära att herr Boström underkänner utredningens ståndpunkt, som innebär att det behövs en S-procentig höjning, för att man skall åstadkomma likvärdiga förhållanden mot tidigare. Curt Boström underkänner därmed yttrandena från remissinstanserna, bl.a. LO och TCO. De har inte anmärkt på de gjorda beräkningarna. Jag tror inte att vi har några möjligheter att här i kväll komma fram till den absolut rätta siffran för kostnadsökningen. Men jag grundar mina ståndpunkter på vad utredningen, propositionen och remissinstanserna anfört. Vad beträffar dispensregeln och huruvida vi anser den vara den rätta vill jag betona att det där finns två delfrågor. Dispensregeln syftar till att skapa likvärdiga pensionsförhållanden för företagare och anställda. Det är riktmärket. Riksskatteverket skall pröva i hur stor utsträckning människor får göra avdrag i samband med avveckling av rörelse. Anser man att det är riktigt att uppfylla det kravet på likställighet spelar maximibeloppet en mycket liten roll. Det viktiga, enligt mitt sätt att se, är likställigheten. Jag har den uppfattningen att maximiavdraget kommer att utnyttjas ytterst sällan, kanske inte alls. Därför kan man diskutera om det var behövligt att höja beloppsgränsen. Men jag har, som jag sade redan i mitt första anförande, lagt mycket liten vikt vid maximigränsen. För mig har det framstått som viktigast att hålla fast vid den ståndpunkt vi intog 1975, nämligen att det skulle finnas möjligheter att skapa likvärdiga pensionsförmåner för den som är företagare och avvecklar sitt företag och för jämförbara anställda.